Herr talman! Jag vill först konstatera att herr Johnsson i Blentarp är till freds med att det inte finns någon förhandlingsrätt för statsoch kommunaltjänstemän när det gäller de fackliga förtroendemännens ställning. Jag vill samtidigt uttala min förvåning över detta och även över att herr Johnsson är till freds med att arbetsgivaren på detta område fattar ensidiga beslut. När det gäller frågan om bensen vill jag bara erinra om vad som också anges i konventionen, nämligen att det framför allt är på tre områden som man är angelägen om att det skall bli en ändring. Det sägs för det första att där oskadliga eller mindre skadliga ersättningsprodukter finns skall de användas i stället för bensen. För det andra skall konventionen tillämpas inte bara på bensen utan också på produkter vilkas bensenhalt överstiger I volymprocent. För det tredje slutligen skall bestämmelser om högsta tillåtna bensenkoncentration i luften i arbetslokalerna fastställas. Jag är medveten om att det är mycket som skiljer den svenska lagstiftningen från det som konventionen fastlägger. Å andra sidan är det något egendomligt när man säger att det skulle bli ett hastverk om man fortsätter efter det förarbete som redan gjorts på detta område av arbetarskyddsstyrelsen. Därför menar jag att det är onödigt att avvakta arbetsmiljöutredningen. Den skall ju, som det säges, göra en genomgripande översyn av hela arbetarskyddslagstiftningen. Vi vet att sådant tar tid, och därför kan det finnas risk för att mycket kan hända innan denna fråga blir ordnad. Jag ber, herr talman, att få vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Herr Ekinge är förvånad över att vi är till freds när det gäller frågan om statsoch kommunaltjänstemännen. Han förbiser att frågan är under prövning för tillfället. Därför anser utskottet att det för närvarande icke skall göras något ingripande. Man bör avvakta de förhandlingar som pågår för frågans lösning och som enligt utskottets förmenande kommer att lösa frågan. I vad gäller bensenfrågan bör arbetsmiljöutredningen pröva den, inte för att försena den utan för att få en bättre behandling av den.
Herr talman! Med anledning av herr Johnssons i Blentarp påstående, att det pågår förhandlingar i denna fråga för statsoch kommunaltjänstemän, skulle jag gärna vilja veta var de pågår. Enligt uppgifter som jag har, lär vissa överläggningar pågå inom finansdepartementet, vilket också bekräftas i utskottets betänkande. Jag har litet svårt att förstå att det är där som förhandlingar beträffande avtal skall föras. Skall man träffa ett avtal skall det föregås av förhandlingar, skall det föras förhandlingar skall avtalsverket vara med. Avtalsverket kan dock inte föra förhandlingar därför att lagstiftningen lägger hinder i vägen. Det borde vara enkelt att tala om i fall det inom rimlig tid kommer ett förslag till lagändring. Något sådant har vi inte nu fått bekräftelse på.
Herr talman! De förhandlingar och överläggningar som pågår inom departementet skall naturligtvis ligga till grund för avtalsverket och parterna på arbetsmarknaden när de skall försöka lösa frågan.

Herr talman! De frågor som tas upp i detta utskottsbetänkande har en viss anknytning till den debatt som fördes tidigare i dag i samband med behandlingen av civilutskottets ärenden. Enligt uppgifter i gårdagens tidningar uttalade socialstyrelsens chef vid en konferens i Stockholm om framtidens sam hällsbyggande, att samhällsbyggandet har kommit i otakt och nu skapas framtidschocker som människorna inte orkar med. Han sade vidare enligt tidningsuppgifterna, att vi har fått bukt med våra gamla folksjukdomar men drabbas i stället av stress som skadar både kropp och själ. Det går väl inte att bestrida att den person som sitter i ledningen för socialstyrelsen ständigt kommer i kontakt med de problem som finns i sam hället och ser hur de problemen växer. Tidigare har det i skilda sammanhang, inte minst här i riksdagen, ständigt hävdats att den här utvecklingen med starka koncentrationer av människor och bebyggelse i snabb takt är något ödesbestämt som vi inte kan hindra. Därför är det intressant att i dag märka att den här diskussionen har kommit i gång. Att det som har skett under årens lopp har skapat problem för många har sällan accepterats, och att vi har fått ett samhälle, som på skilda områden ställer krav på den enskilde som han inte orkar med, har inte observerats. Det intressanta och värdefulla är som sagt just den iakttagelse som man nu kan göra, nämligen att dessa frågeställningar mer och mer har kommit i fokus. Fler och fler kommer underfund med att den utveckling som pågått inte kan fortsätta, för om den så skulle göra kommer vi med all sannolikhet att möta problem som vi har väldigt svårt att klara upp, och det kommer att växa fram ett hjälpoch vårdbehov som vi inte har möjlighet att tillgodose. Här kommer samhällsplaneringen, arbetslivet, bostadsbyggandet osv. in. Enligt vår uppfattning måste man göra alla tänkbara ansträngningar för att planera utifrån människans möjligheter att fungera. Motionen 241, som bl.a. ligger till grund för utskottsbetänkandet, och den första av de två reservationer som finns fogade till detta går ut på önskemål om en utredning, som skall undersöka och lämna förslag om hur man på bästa sätt skall utnyttja beteendevetarnas specialkunskaper i samhällsarbetet. I reservationen 2 begärs en parlamentarisk utredning med uppdrag att utarbeta riktlinjer för inre miljöpolitik i syfte att bemästra samhällsproblem som föranleder skadlig stress och psykisk otrygghet. Det här är frågor som har betydelse just när det gäller hur vi skall kunna reducera de påfrestningar som dagens samhälle utsätter de olika individerna för. Vi har i motionerna just tagit upp och utvecklat synpunkter som ligger till grund för reservationerna och sagt att det är en självklar utgångspunkt att människan för sitt välbefinnande är beroende av hela sin omgivning. Därmed avser vi inte endast de yttre miljöerna utan också de miljöer som vi betecknar som inre i bemärkelsen av att de är avgörande för den psykiska tryggheten. Det helhetsgrepp som vi här från en helhetssyn på människan angivit för de yttre och inre miljöerna förutsätter naturligtvis också att miljöpolitiken inriktas på denna helhet. Vi är medvetna om att det på skilda områden pågår ett utredningsarbete, men detta utredningsarbete är splittrat. Vi har då sagt att om vi skall kunna skapa denna helhet kring människan som den inre miljön är, så behövs en övergripande miljöpolitisk målsättning där sådana områden som exempelvis planering av fysiska miljöer och åtgärder i fråga om det sociala värdemönstret blir element i en utredning. Även om det som sagt finns utredningar arbetar de var för sig, och det är viktigt att vi får riktlinjer för en inre miljöpolitik och att sådana dras upp att tjäna som vägledning vid behandling av de frågor som påverkar den inre miljön. Den andra motionen och reservationen tar upp beteendevetarnas insatser på detta område.

Herr talman! Jag vill slutligen säga att det inte bara gäller att registrera vad som händer utan vi måste med ledning av de kunskaper som finns och den forskning som kommer även försöka förebygga och komma till rätta med de risker som drabbar människor i olika åldrar. Med detta ber jag att få yrka bifall till de två reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande nr 8.

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 8 behandlar tre centermotioner som berör den inre miljöpolitiken.

Motiven för utredningarna varierar något. Motion 241 berör den snabba urbaniseringen och strukturförändringen i näringslivet, det höga arbetstempot och samhällets allt större krav på individen. Det påtalas att man riskerar att få en grupp unga, friska, starka och produktiva människor å ena sidan, och å andra sidan en grupp som behöver vård och hjälp. Man efterlyser en bättre planering och förebyggande åtgärder. Man vill koppla in socialarbetare och andra beteendevetare i planeringsarbetet på olika nivåer och i olika kommunala organ. Man nämner bostadsförmedlingar, stadsbyggnadskontor, <skolstyrelser, kulturnämnder, idrottsstyrelser m.fl. I motionen 468 påtalar man att den inre miljöpolitiken — som avser den psykiska tryggheten — hittills inte fått spela den roll som är nödvändig för att goda livsmiljöer skall kunna skapas. Man kommer in på arbetsmiljön, boendemiljön och trafikmiljön, som kan vara psykiskt påfrestande. I sex punkter anger man grunden för utredningsarbetet: 1. Miljöplaneringen. 2. Brister och fel i det sociala värdemönstret. 3. Rådgivningen inom utbildningsoch arbetsmarknadspolitiken. 4. Rådgivning och hjälp för individen att bemästra ogynnsamma attityder och reaktionssätt som kan föranleda skadlig stress. 5. Olika åtgärder för de inre miljöernas utformning och individens egen anpassning måste samordnas till en, som det heter, helhetlig miljöpolitik. 6. Den socialmedicinska och beteendevetenskapliga forskningen skall ges möjligheter att i största möjliga utsträckning medverka till ett säkert underlag för en helhetlig inre miljöpolitik. I motionen 998 påtalas också att tillvaron kännetecknas av en stress och ett jäkt som leder till nedbrytande konsekvenser och att stressjukdomar är vår tids största problem. Motionärerna vill slå vakt om vilodagen — söndagen. En ny affärstidslag bör enligt motionärerna skapas enbart för söndagen. Man bör vara restriktiv med dispenser; i lagen skulle stadgas att endast apotek, bensinstationer o. d. skulle få vara öppna på söndagen. Alla dessa motioner har i olika sammanhang förekommit vid tidigare riksdagar. Så sent som vid 1971 års riksdag förekom en motion som krävde en parlamentarisk utredning om den inre miljöpolitiken. Motionen avslogs efter behandling i socialutskottet. Den hade också remitterats till socialstyrelsen och en rad andra verk, som avstyrkt utredning. Som här tidigare sagts av herr Gustavsson i Alvesta pågår en rad utredningar på berörda område. En allmän översyn av arbetsfredslagstiftningen pågår sedan 1971. År 1969 tillsatte socialstyrelsen en utredning om den icke institutionsbundna socialvårdens målsättning och organisation. Inte mindre än sex arbetsgrupper är verksamma på området — det framgår på s. 8 i betänkandet. En av arbetsgrupperna behandlar frågor om uppsökande och förebyggande verksamhet samt samhällsplanering. En annan arbetsgrupp behandlar frågor om kontakter med socialvårdens gränsområden — skola, arbetsmarknad, socialförsäkring, sjukvård, polisväsende, kriminalvård samt frivilliga ideella organisationer. Utredningens huvudgrupp framlade i fjol rapporten Integrerat samhälle . Rapporten har remissbehandlats och är nu föremål för bearbetning. Man har vidare den stora socialutredningen som skall göra en översyn av hela den sociala vårdlagstiftningen. När det gäller arbetstidslagstiftningen antog vi ju i höstas den nya affärstidslagen, och vi har bara tre månaders erfarenhet av den. Det är alltför kort tid för att vi skall kunna ta upp en ny debatt om detta; vi måste avvakta ytterligare erfarenheter. Det pågår också en rad andra utredningar på hithörande områden. Servicekommittén behandlar boendemiljöfrågor. Boendeutredningen, som det varit mycken diskussion om här i dag, utreder det framtida bostadsbyggandet. Andra utredningar är trafikbullerutredningen och 1968 års barnstugeutredning. En utredning tar upp skolans inre arbete. Och till sist får vi inte glömma den stora arbetsmiljöutred ningen. Vi har dessutom en rad verk och institutioner som skall följa de här frågorna: socialstyrelsen, som nu är samordnad med medicinalstyrelsen, samt bostadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Alla dessa har viktiga funktioner att bevaka, och riksdagen är ju direkt representerad i dessa verk genom lekmän. När det gäller att utnyttja samhällsvetare och socialarbetare i vårt arbete råder inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, utan vi anser att man bör utnyttja denna arbetskraft i all möjlig utsträckning. Det framgår också av betänkandet, och jag skall inte trötta med att läsa ur det. Vi vet också att det tidigare rått brist på socialarbetare men att man nu har gått in för att utbilda fler och fler sådana genom att bygga ut högskolorna. Det är på samma sätt när det gäller andra beteendevetare; i den utsträckning det är möjligt att använda dem i samhällsarbetet skall vi naturligtvis också ta deras kunskaper i anspråk.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
Herr talman! Det referat som herr Dahlberg här gjort av motionerna har jag ingen invändning emot. Vad vi är oense om är huruvida det räcker med de utredningar som nu arbetar — som jag sade är de splittrade och arbetar var för sig — eller om vi behöver en övergripande utredning med miljöpolitisk målsättning. Vi hävdar att det finns ett behov av en sådan utredning, om vi skall kunna komma till rätta med dessa problem.

Herr talman! Utformningen av psykologutbildningen i vårt land har diskuterats ganska länge, stundom med en viss hetta. Efter grundexamen på tre år, varigenom den studerande blir biträdande psykolog, skall bara ett litet fåtal få gå vidare in på den tvååriga s.k. PEG-utbildningen, som leder till psykologexamen. Framför allt spärrfrågan har stått i förgrunden i debatten. Det förslag från UKÄ om nya bestämmelser som nu är föremål för Kungl. Maj:ts prövning innebär att allt blir vid det nuvarande i vad avser spärrfrågan för dem som efter avslutad grundutbildning på tre år önskar fortsätta studierna i ytterligare två år fram till psykologexamen.

Utskottets majoritet ansluter sig till universitetskanslern och anser att frågan om psykologutbildningens framtida organisation inte bör prövas förrän U 68 framlagt sitt betänkande. Det innebär att något resultat av en sådan prövning inte kan presteras förrän in på andra hälften av 1970-talet. Kvar skall alltså stå spärren inne i den femåriga psykologutbildningen åtskilliga år framåt med alla de konsekvenser och olägenheter för de studerande som så häftigt debatterats. Reservanterna bakom reservationerna 1 och 2 a i utbildningsutskottets betänkande menar att så kan det inte få fortgå, utan en ändring bör komma till stånd omgående, innebärande följande: Två utbildningsvägar bör finnas. Båda behövs. Utbildningen till s.k. självständig psykolog skall vara femårig och sammanhållen, inte sönderbruten av en inneliggande spärr. Utbildningen till s.k. biträdande psykolog skall som tidigare vara treårig. De båda utbildningarnas omfattning begränsas genom att man fastställer ett högsta antal studerande för varje utbildning. Spärren — om en sådan behövs, vilket torde vara ofrånkomligt — sätts in vid intagningen till utbildningslinje 4. Det skall vara den enda spärren för båda intagningsgrupperna. Resultatet av de förhållanden som nu råder inom psykologutbildningen är att många studerande, som i begynnelsen av sina studier avsåg att utbilda sig till självständiga psykologer, alltså med en studiegång på tre plus två år, stoppas genom spärren efter de tre första åren. Det är givetvis milt uttryckt högst otillfredsställande för den enskilde. Från arbetsmarknadssynpunkt förefaller därutöver behovet av självständiga psykologer, alltså sådana med en femårig utbildning, vara större än tillgången. Utskottsmajoriteten är medveten om den här problematiken och finner ”det väsentligt att intagningen till den tvååriga avslutande utbildningen ökas och sålunda prioriteras vid universitetskanslerns fördelning av kursanslaget”. Det är i och för sig ett tacknämligt uttalande men inte enligt vår uppfattning tillräckligt förpliktande. Vad innebär begreppet ”ökas” utan någon antydan om kvantitetsbestämning? Vi reservanter från moderat håll menar att de som genomgått den treåriga grundutbildningen enligt nu gällande utbildningsgång bör garanteras möjlighet att, om de så önskar, genomgå den tvååriga avslutande utbildningen fram till självständig psykolog. Om grundoch avslutningsutbildningen med hänsyn till kursanslagen och handledarresurserna — det är dock förmodligen inte så ont om handledare som man velat påskina — inte kan ske i ett sammanhang, bör systemet med s.k. återkommande utbildning tillgripas. Universitetskanslern bör kunna ge sådana prioriteringar att garantin uppfylls om också med någon tidsutdräkt. Samhällets behov av psykologisk kunskap är uppenbar och ökas mer och mer, samtidigt som det är lika uppenbart att teknologiska och ekonomiska insatser i samhället inte ensamma löser vissa av dagens problem. Kostnaderna för psykologutbildningen får nog ändå bedömas som relativt blygsamma. Sätts psykologisk kunskap in i rätt tid i förebyggande syfte, kan kanske t.o.m. samhällsekonomiska besparingar göras. Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag inte är till freds med utbildningsutskottets betänkande på denna punkt.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag inte är till freds med utbildningsutskottets betänkande på denna punkt. Tillsammans med bl.a. herr Korpås har jag väckt motionen 1119, som jag inte anser har blivit så tillgodosedd som jag hade önskat.

Det kommer fortsättningsvis att betyda att man konserverar en uppdelning i två kategorier psykologer, och det blir praktiskt taget omöjligt för de flesta treårsutbildade att fortsätta med den tvååriga påbyggnadsutbild ningen på grund av den spärr som införs. Höstterminen 1969 infördes fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna, vilket innebar mera målinriktade studier. Samtidigt tillsattes genom universitetskanslersämbetets försorg utredningarna TIG och PEG. TIG betyder utredningen om tillämpningsmoment i den grundläggande utbildningen för blivande psykologer — alltså treårsutbildningen. PEG betyder utredningen om psykologutbildningen efter grundexamen. Denna senare utredning skulle utforma innehållet för fjärde och femte året i den psykologutbildning som redan har påbörjats av flera hundra studenter. Ytterligare 1 200 studenter hann, såvitt jag vet, påbörja sina studier innan den sistnämnda utredningen, utredningen om psykologutbildningen efter grundexamen, lade fram sitt förslag i mars 1971. Enligt detta förslag skall ca 80 procent av de studenter som påbörjat sin psykologutbildning spärras ut efter tre års studier. Det blir fortfarande tal om två kategorier psykologer: biträdande och självständiga. Efter vad jag förstår talar kvalitetsmässiga skäl för en femårig psykologutbildning, i första hand i varje fall. En endast treårig utbildning är otillräcklig för att ge en någorlunda bred kompetens såsom psykolog. Såvitt mig är bekant nöjer man sig inte i något annat land med mindre än fem års utbildning. I Danmark och Norge tar utbildningen sex och sju år, och i USA är utbildningstiden faktiskt ännu längre. De flesta av de psykologer som nu arbetar upplever också sin utbildning såsom otillräcklig. Därför vidareutbildar de sig på egen hand. Lärarna anser sig inte kunna utbilda psykologer på mindre än fem år. Så gott som alla remissinstanser anser att femårsutbildningen behövs. Mot den ekonomiska motivering som har anförts för en spärr vill jag säga, att den besparing som man tror sig göra genom en spärr nog är ganska illusorisk eftersom biträdande psykologer ändå måste vidareutbilda sig, vilket ju kostar samhället stora summor genom bidrag, förlorad arbetstid och annat. Den 12 januari i år beslöt universitetskanslersämbetet att en spärr skulle införas före de två sista åren i psykologutbildningen. Den leder till att studerande utan fullständig psykologutbildning släpps ut på arbetsmarknaden med ganska små möjligheter att få tjänster, vilket inte är vidare hållbart. Den redan nu hårda spärren vid antagningen till psykologutbildningen kommer alltså att kompletteras med en spärr efter tre år. Den treåriga utbildningen är heller inte tillräcklig, vilket jag redan har antytt. Den blir begränsad och individcentrerad. Den tar inte hänsyn till moment som gäller profylax, kommunikation och rådgivning samt behandling av grupper och organisationer, något som självfallet skall ingå i psykologens kunskaper. En spärr mitt i utbildningen, som medför att flertalet inte får möjligheter att fullfölja sina studier, ger också stora negativa konsekvenser för studierna på grundnivån. Ett särskilt intag av lämplig storleksordning borde då kunna ske vid studiernas början, och psykologutbildningen borde bli femårig och enhetlig. Det råder i dag stort behov av självständiga psykologtjänster inom gamla arbetsområden =— det gäller t.ex. klinisk psykologi, skoloch arbetspsykologi — men också inom nya områden, t.ex. åldringsvård, sjukvård, kriminalvård, barnstugeverksamhet och omsorgsvård, såsom det betonas i bl a. socialstyrelsens och skolöverstyrelsens remissvar på utredningen om psykologutbildningen efter grundexamen. Jag skulle, herr talman, kunnat yrka bifall till den gemensamma coch fp-motionen 1119 av herr Korpås och mig och ytterligare några ledamöter, men jag skall inte göra det, på grund av behandlingen av ärendet i utskottet och de reservationer som nu föreligger av herr Nordstrandh och fru Sundberg, reservationerna 1 och 2 a. Jag vill deklarera att jag kommer att rösta för dessa båda reservationer, och jag yrkar också bifall till dem.

Herr talman! När det stod klart att en stor del av dem som påbörjat psykologutbildning inte skulle kunna fullfölja den femåriga utbildningen utan efter tre år få gå ut som biträdande psykologer, upplevdes detta av många studenter som ett svek. En hård spärr hade passerats vid intagningen — ytterligare en skulle de sedan passera för att nå psykologexamen. Jag hade tillfälle redan i januari i år att med statsrådet Moberg diskutera den situation de studerande hamnat i. Av den debatten framgick att regeringen inte var beredd att vidta några åtgärder för att lösa det problemet. Med anledning av ett par motioner har utbildningsutskottet prövat frågan om psykologutbildningen. Tyvärr har utskottsmajoriteten stannat vid den föga förpliktande formuleringen, att man, som det heter, finner det ”väsentligt att intagningen till denna utbildning ökas” och att detta kommer att innebära ”en viss förskjutning i relationen mellan utbildade psykologer och biträdande psykologer innebärande en ökning av den förra kategorin”. I sak kan man anse att formuleringarna är ett erkännande av det riktiga i de studerandes krav, men det är ändå en ganska mager kost som bjuds. ”Innebärande en ökning” säger utskottet — men i vilken storleksordning? Därom sägs ingenting. Utskottet ger egentligen inget svar till alla dem som nu står inför risken att inte få fullfölja den femåriga utbildningen. Vanligtvis brukar man hänvisa till remissinstanserna när det gäller ställningstaganden i utskott och i riksdag. I det nu aktuella ärendet är det ett faktum att ett betydande antal remissinstanser ménar att psykologutbildningens dimensionering bör regleras vid ett tidigare skede än efter tre års grundläggande studier. Flera remissinstanser förordar för övrigt en sammanhållen femårig utbildning. Därtill har önskemål om en samlad översyn av psykologutbildningen framförts. I en reservation till utskottets betänkande har jag erinrat härom. Jag menar vidare att konsekvenserna otillräckligt klarlagts av att antalet biträdande psykologer kommer att bli så stort i förhållande till antalet psykologer med femårig utbildning. Det finns flera faktorer som bör undersökas, dels hur denna fördelning mellan biträdande och färdigutbildade psykologer inverkar på de områden där psykologerna skall verka, dels hur sysselsättningsläget blir för det stora antalet biträdande psykologer. Någon genomtänkt ståndpunkt i fråga om dessa bägge kategorier av psykologer förefaller inte finnas. Utbild ningsutskottets majoritet anför också att utredningsarbete pågår i U 68 och menar att psykologutbildningens framtida organisation senare kommer att bli föremål för prövning. Så mycket orimligare är det då att följa UKÄ:s förslag om den snäva dimensioneringen av PEG-utbildningen innan detta utredningsarbete är slutfört. I reservationen har jag därför hävdat att i avvaktan på en samlad översyn av psykologutbildningen intagningen till PEG-utbildningen ökas, så att de som påbörjat eller nu genomgått treårig utbildning har möjlighet att fullfölja utbildningen till självständig psykolog. Förutsättningen för att öka intagningen i sådan omfattning är givetvis att denna utbildning prioriteras vid fördelningen av anvisade medel men också att särskilda åtgärder vidtages för att lösa handledarfrågan. Resursskäl har anförts som motiv för den föreslagna dimensioneringen av PEG-utbildningen. Men när man talar om resurser måste man ha både plusoch minuskonto. Man kan inte bara tala om vad utbildningen kostar samhället utan att också ta med vad som för samhället kan besparas på andra områden, där psykologerna skall verka. Varje enskilt fall som kan räddas väger säkert upp utbildningskostnaderna för åtskilliga psykologer. Jag tror heller inte man kan nöja sig med nuvarande antal psykologtjänster som mätare på behovet. En rad nya områden tillkommer, där välutbildade psykologers insatser behövs. Alltför ofta möter vi denna begränsade syn på samhällsinsatser, utan anknytning till den helhetsbild som erfordras för sammanhanget. En samlad översyn av psykologutbildningen, med beaktande av utbildningens innehåll och dimensionering, arbetsmarknadsfrågorna liksom arbetsuppgifterna är sålunda befogad.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

Herr talman! U 68, fru Gradin, kan knappast åberopas med full evidens då den utredningen framför allt sysslar med studieorganisatoriska problem och inte primärt befattar sig med olika utbildningslinjers innehåll. Den huvudvärken får beställaren av en utbildningslinje dras med. Vad U 68 kan åstadkomma, fru Gradin, ligger dessutom, som jag inledningsvis framhöll i mitt förra anförande, alltför långt fram i tiden. Det är knappast försvarligt att vänta så länge med förändringar till det bättre.

Vad betyder ordet ”ökas” när utskottet talar om att något öka det antal som får genomgå den tvååriga avslutande utbildningen? Det kan betyda att detta antal ökas mycket, men det kan också — och det finns det väl anledning att frukta — betyda att antalet ökas litet, knappast något. Man kan ändå säga att en ökning ägt rum. Utskottet har enligt min mening varit alltför snålt emot de studerande som vill fullfölja sin utbildning till självständiga psykologer. Vår reservation 2 a tillgodoser på ett mycket bättre och effektivare sätt de studerandes berättigade önskemål.
Herr talman! Fru Gradin nöjer sig med en viss förskjutning i relationen mellan utbildade psykologer och biträdande psykologer, och det skulle innebära en ökning för kategorin utbildade psykologer. Men en sådan förskjutning i relationen löser ju inte problemet för de studerande som har börjat sin psykologutbildning i god tro att den skulle kunna fullföljas med att omfatta 3 + 2 år, alltså en femårig utbildning, och som genom universitetskanslersämbetets beslut kommit i en spärrsituation. Antalet sökande till psykologlinjen 4 a var 2 180 höstterminen 1969. Men höstterminen 1971, när PEG, alltså arbetsgruppen för psykologutbildning efter grundexamen, hade publicerat sitt förslag, var antalet nere i 660. Vårterminen 1972 hade siffran sjunkit till 440. I Göteborg fanns det t.o.m. fler platser än sökande enligt vad jag har fått veta. Att våga sig på en utbildning med en osäker framtid, t.ex. en med spärrar mitt i utbildningen, kräver av de studerande en social och ekonomisk trygghet som många av dem saknar. En sådan spärr skulle också öka den sociala snedrekryteringen, menar jag. På PUKAS:s linje för psykologutbildningen finns ju redan en spärr, nämligen en inträdesspärr, och det är rimligt att man dimensionerar utbildningen så, att man inte i utbildningen genom att som nu sker förebära resursskäl inför ytterligare en spärr som utestänger ungefär 80 procent av studenterna från fortsatt utbildning. Det kan inte vara en riktig och rimlig lösning. Jag vidhåller min deklaration och mitt yrkande.
Herr talman! Jag anser nog att det är riktigare att åberopa U 68 som stöd för min reservation än som stöd för UKÄ:s förslag. Vilka blir konsekvenserna under tiden man avvaktar och väntar på U 68:s förslag? Ökar man inte skevheten i fördelning mellan de båda kategorierna under tiden? Redan begreppet biträdande psykolog som har använts i de här sammanhangen anger att det finns eller borde finnas vissa begränsningar i arbetsuppgifterna. Men i dag får de biträdande psykologerna utan att ha den utbildning de borde ha fullgöra arbetsuppgifter som egentligen förutsätter färdigutbildade psykologer. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande, vilket också de studerande har påpekat i den aktuella debatten. Jag vill än en gång understryka behovet av psykologer inom olika områden, det må gälla kriminalvård, ungdomsvård, barnavård, familjebyråer eller annat. Det tillkommer ständigt nya områden. Jag tror också att man skall tänka på sådana förhållanden som att exempelvis elevunderlaget för en skolpsykolog i dag är alltför stort. Det behövs alltså förstärkningar även på det området. Jag är medveten om — och det sägs också i reservationen — att särskilda åtgärder behövs för handledarfrågan. Den frågan är naturligtvis aktuell även med utskottets skrivning om ökad intagning till denna utbildning, innebärande ökning av antalet utbildade psykologer i förhållande till biträdande psykologer, som man säger, såvida man menar någon väsentlig förändring med sin skrivning. Visst är det väl en förskjutning i relationen mellan de båda kategorierna, även om det är fråga om en eller annan på varje kursort. Men så blygsam kan väl ändå inte utskottsmajoriteten vara.

Herr talman! Vi kan väl alla vara överens om att förhållandena inom psykologutbildningen inte är tillfredsställande. Enligt min mening skulle man få vänta för länge, om man avvaktade en förändring till det bättre till följd av de förslag U 68 kunde tänkas komma att framlägga på detta område. Ingenting av vad U 68 kan tänkas föreslå kan vara i funktion i sinnevärlden förrän långt in på 1970-talet. Fru Gradin säger mycket riktigt att utskottet vill ha en förändring i relationerna mellan de treårsoch femårsutbildade, men jag efterlyser fortfarande storleken på den förändring som utskottet önskar få till stånd. Man har inte angivit den minsta bestämning, och fru Gradin vill som talesman för utskottet inte ens göra ett tillägg såsom ”betydande förändring” eller något dylikt.
Herr talman! Fru Gradin säger att ingen i dag kan säga hur många som behövs av den ena eller den andra kategorin. Men är det inte just vad UKÄ i sitt förslag i praktiken gör med den dimensionering av utbildningen som där förekommer? Vad jag finner så otillfredsställande är att man dels talar om behovet av utredning, dels sedan vidtar sådana åtgärder som begränsar den fortsatta utbildningen. Det är också det jag har vänt mig emot i min reservation.

Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet i denna debatt, men jag vill ändock såsom denna har utvecklat sig göra några enkla konstateranden. Jag vill då allra först notera att det finns en relativt fast yrkesstruktur inom detta område sedan ett par decennier. Vi har, som sagts av flera talare, två yrkeskategorier med olika omfattande utbildning och för övrigt med olika lönesättning, som korresponderar mot dessa skillnader. Detta måste vi ha klart för oss och inte glömma bort under resonemangets gång. Om vi talar om psykologutbildning, skall vi inte tala om utbildning av biträdande psykologer. Och när vi talar om arbetsuppgifterna, skall vi också hålla isär de här två yrkeskategorierna. Yrkesstrukturen kan avläsas på olika sätt, och den är för övrigt i praktiken sanktionerad av Sveriges Psykologförbund. Denna fackliga organisation utfärdar behörighetsbevis för de båda kategorierna. Under 1970 utfärdades behörighetsbevis för 37 psykologer och för 346 biträdande psykologer, förra året för 63 psykologer och 503 biträdande psykologer. Om man tittar på tjänsterna, finner man motsvarande förhållanden. Sveriges Psykologförbund gjorde en undersökning av antalet psykologtjänster och biträdande psykologtjänster våren 1969 och kom fram till att det fanns 440 heltidsanställningar för biträdande psykologer och 267 för psykologer. Detta är alltså ett faktum som vi inte utan vidare kan komma ifrån. Man kan fråga sig vad som skulle bli konsekvenserna, om man nu utan vidare förändrade den här strukturen och avskaffade de biträdande psykologerna. Det är självfallet svårt att avgöra det. Ett är dock säkert. Det skulle ingalunda bli så att tjänsterna som biträdande psykologer helt plötsligt skulle förvandlas till psykologtjänster. Man kan ganska säkert utgå ifrån att flertalet förblir tjänster av det slag som de nu är eller omvandlas till tjänster för personal på samma utbildningsnivå men med en annan inriktning, t.ex. kuratorer med socionomutbildning. Det är därför svårt att förstå hur Sveriges Psykologförbund tror sig kunna gynna den praktiska psykologin i vårt land genom att avskaffa utbildningen till biträdande psykologer. Det bästa som nu kan göras, som jag ser det och som utskottets majoritet ser det, är att de båda utbildningsvägarna stabiliseras såsom TIG och PEG-utredningarna har föreslagit samt att såsom utskottet också föreslagit det sker en viss förskjutning i relationerna mellan antalet studerande på de båda linjerna, så att antalet psykologer blir relativt sett större. Om detta på längre sikt bör leda till en avgörande förändring av arbetsmarknaden på det här området är det för tidigt att yttra sig om. Så slutligen några synpunkter på spärrfrågan. Utgångspunkten är ju den att spärr är nödvändigt av flera skäl. Det har inte ifrågasatts av någon. En annan utgångspunkt är självfallet den att alla spärrar leder till olyckliga konsekvenser för dem som inte kan passera spärrarna. Frågan är i stället: Var skall spärren sättas in? Representanter för Psykologförbundet har uppenbarligen svävat en smula på målet. De har för folkpartiets och centerpartiets utbildningsdelegationer förklarat att det inte skulle vara lämpligt att ta in studenter på två skilda villkor till grundutbildning, linje 4 a, och det finns två skäl att inte göra en kategoriklyvning omedelbart från början. Det ena skälet är att det rimligtvis är svårare att göra urvalet till den högre utbildningen efter gymnasieskolan. Vi måste få ett bättre urval om det sker efter den treåriga TIG-utbildningen. Det andra skälet är att det skulle uppstå en för de studerande ganska otrevlig situation, om bland dem som går utbildningslinje 4 a vissa är intagna på den högre utbildningsgången och vet att de skall få utbildning fram till psykologexamen, medan deras kamrater är intagna på den treåriga som leder till biträdande psykologexamen.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
Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att herr Richardsons resonemang om avskaffande av tjänsterna som biträdande psykolog inte har relevans i vad gäller reservationen 1. Vi räknar där med två typer av utbildning och alltså även två typer av tjänster.

Herr talman! Låt mig börja med att konstatera att herr Richardson i det anförande han nu höll gjorde avsteg från önskemålen i motionen 119. Där begärde nämligen centerpartiet och folkpartiet att alla studerande som påbörjat femårig psykologutbildning skall få fullfölja den och att inga spärrar skall få förekomma i den femåriga psykologutbildningen. Herr talman! Jag begärde ordet för att i någon mån bemöta vad fru Gradin sade, nämligen att man får en treårig och en tvåårig påbyggnadsutbildning och att information har givits de studerande om att spärrar skulle komma. Psykologerna studerar beteendevetenskap. Men jag har all respekt för att de trots sina kunskaper i beteendevetenskap inte kunnat förstå regeringens beteende gentemot dem själva. De har varit i sällsynt hög grad utsatta för försöksverksamhet av olika slag — utredningar, förslag, provisorier och nu utspärrningar. Det kan inte vara rimligt att behandla en studerandegrupp så som regeringen gjort i vad gäller psykologerna. 1969, när de började studera enligt den nya studieordningen, UKAS, beslutade man också provisoriska bestämmelser för tredje året, och 1971 fastlades detta med ett nytt beslut, och 1972 kom förslaget om utspärrning. Det är inte att undra på att psykologerna har reagerat. Det var med glädje vi från moderata samlingspartiets sida konstaterade att vår reaktion inför förslaget om spärrar delades av de andra borgerliga partierna och också av kommunisterna. När riksdagen nu skall ta ställning till utskottets betänkande är det moderata samlingspartiets representanter som fullföljt kraven i motionerna och — jag vill också säga det — herr Berndtson från kommunisternas sida. Skillnaden är att vi inte bedömt att det nationalekonomiskt är möjligt att i dag direkt garantera alla en femårig utbildning. Men vi har med vår reservation velat hänvisa till möjligheten till återkommande utbildning och begärt en prioritering av dessa studerandes önskemål om de önskar fullfölja den. Jag vill göra en erinran. Här har, inte minst från herr Richardson, framhållits svårigheten att anordna två olika utbildningar. Men detta förekommer ju inte minst när det gäller t.ex. intagning till receptarieoch apotekarutbildning. Vi måste klart skilja de två utbildningslinjerna åt. Den ena är en psykologutbildning och den är femårig. Den bör så vara i vårt land liksom i andra länder. Men vad den treåriga utbildningen beträffar finns det, förutom möjligheten att de som genomgått den kan tjänstgöra som biträdande psykologer, andra yrkesområden där en utbildning i psykologi är utomordentligt värdefull. Herr Berndtson nämnde några av dem. Jag kan erinra inte minst om den stora satsning som måste göras på utformningen av arbetsmiljön i framtiden. Därtill har vi — det har också framkommit i remissyttrandena såväl från AMS som från socialstyrelsen — andra och alldeles nya områden såsom marknadsförare, reklammän, personalassistenter, personalchefer osv. Det är ingen risk att det kommer att bli en brist på platser eller sysselsättning för dem som genomgår den kortare utbildningen. Men vad detta betänkande rör är i första hand psykologutbildningen. Den reaktion som kommit från Psykologförbundet och de psykologstuderandes sida har gällt införandet av spärren i den utbildningen. Herr Nordstrandh och jag har i våra reservationer anvisat alternativa tillvägagångssätt. Det gladde mig att herr Källstad kommer att stödja våra reservationer i denna fråga, och jag kan bara beklaga att de andra partierna inte följt upp sina motioner.
Herr talman! Fru Sundberg påstår att jag har gjort avsteg från motionen 119, som väckts av två folkpartister och två centerpartister. Det är en riktig iakttagelse. Motionärerna och jag har haft olika bedömning; det hade vi redan under motionstiden, och jag kan inte finna att det är något märkligt med det. Vi som sitter i utskottet har därmed inte gjort avsteg från någon linje som vi tidigare har haft.

Fru talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat mig om jag är beredd föreslå sådana skyddsföreskrifter för byggarbetsplatser och motsvarande att olycksfallsriskerna för allmänheten och inte minst barnen så långt möjligt avlägsnas. Fru Frenkel har frågat mig om jag vill medverka till införandet av tvingande skyddsbestämmelser vid byggarbetsplatser för att minska risker för barnolycksfall. Frågorna besvaras i ett sammanhang. Enligt 60 § byggnadsstadgan skall vid byggnadsarbete de försiktighetsmått iakttas, som behövs för att förekomma skada på person och egendom. I statens planverks föreskrifter, råd och anvisningar till byggnadsstadgan anges vilka särskilda försiktighetsmått som skall iakttas. Där föreskrivs bl.a. att arbetsplats skall stängas av från plats som är tillgänglig för allmänheten, när det behövs till skydd mot olycksfall. Byggnadsnämnden skall dessutom enligt 58 § byggnadsstadgan, när den ger byggnadslov, meddela de säkerhetsföreskrifter som behövs för det särskilda byggnadsföretaget. För varje byggnadsföretag av nämnvärd omfattning skall finnas en ansvarig arbetsledare. Det är i första hand denne som ansvarar för att föreskrivna försiktighetsmått iakttas. Det är byggnadsnämndens skyldighet att tillse att så sker. Byggnadsnämnden kan ta ifrån den ansvarige arbetsledaren hans uppgift, om han gör sig skyldig till allvarlig försummelse. Nämnden kan också meddela vitesföreläggande om erforderliga säkerhetsåtgärder eller själv vidta sådana på den byggandes bekostnad. Statens planverk övar tillsyn över byggnadsnämndernas verksamhet. Utöver nu nämnda bestämmelser finns anvisningar av arbetarskyddsstyrelsen om skyddsanordningar på byggarbetsplatser. Av vad jag har anfört framgår att gällande bestämmelser ålägger den för byggnadsföretaget ansvarige att vidta de säkerhetsåtgärder som 5 behövs samt att byggnadsnämnden har tillräckliga befogenheter att tillse att så sker. Det är självfallet angeläget att såväl de byggande som byggnadsnämnderna aktivt verkar för att tragiska olyckor av den typ som avses i frågorna så långt möjligt förhindras. Jag förutsätter därvid att byggnadsnämnderna följer dessa frågor med stor uppmärksamhet och utnyttjar sina befogenheter att tillse att säkerhetsföreskrifterna följs. Statens planverk har i skrivelse i maj 1971 till landets samtliga byggnadsnämnder särskilt påpekat behovet av tillsyn över byggandet och därvid bl.a. anfört att det är angeläget att besiktning på arbetsplatserna sker i sådan omfattning och vid sådan tidpunkt att risken för olycksfall och andra olägenheter förebyggs. Jag har inhämtat att verket förbereder en ny skrivelse till byggnadsnämnderna i vilken bl.a. erinras om den skyldighet som åligger den ansvarige arbetsledaren att stänga av byggarbetsplats.

Fru talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Det ger såvitt jag kan se en korrekt bild av de bestämmelser som finns.

Man behöver inte leta länge i den här regionen i varje fall för att upptäcka otaliga olycksrisker av samma karaktär som den i Vinsta. Det måste ju innebära att de regler och föreskrifter som finns inte uppmärksammas tillräckligt av vederbörande myndigheter och på berörda arbetsplatser. Jag tycker att det är en särskild uppgift för oss här i riksdagen att försöka skapa opinion och att sprida kännedom om de regler som finns. På det sättet kan det enskilda fallets tragik användas. Detta har nämligen en enorm genomslegskraft. Människor upprörs med all rätt, och tycker, som jag sade tidigare, att dessa olycksfall är onödiga, och vi måste försöka vända det intresset i en konstruktiv riktning. Att utkräva ansvar för en olycka när den redan inträffat är i och för sig inget primärt syfte. Vad man önskar är naturligtvis att ansvarsfördelningen för skyddsåtgärder som finns eller som kan tillskapas upplevs som så klar att människor hela tiden känner med sig att det ankommer på dem själva att tillse att allt görs, dvs. att fördelningen av ansvaret får en förebyggande effekt. Jag har för min del svårt att befria mig från tanken att denna barnolycksfallsproblematik är en utlöpare av det frågekomplex som debatterades här i går. Det gäller problematiken med en tidig inflyttning till nybyggda bostadsområden, det gäller de ur åtskilliga synpunkter ofärdiga miljöerna, där det inte finns några ordentliga lekplatser eller alternativa möjligheter för barnen. Det gäller vidare de förändrade krav på föreskrifter som storbyggnationerna motiverar genom att dessa inte är lika lätta att övervaka som de mera avgränsbara arbetsplatserna. Det gäller också den tekniska utvecklingens verkningar. Allt detta och situationen inom barntillsynen gör att de obevakade ögonblicken, som det så ofta talas om i barnolycksfallssammanhang, och riskerna blir allt svårare att undvika, och därvidlag har vi ett gemensamt ansvar, inte minst i samhällsplaneringen.
Fru talman! Också jag skall be att få tacka civilministern för svaret på min enkla fråga. I Jag instämmer helt i vad herr Olof Johansson i Stockholm framförde. Vi måste kanske vidta en del nya åtgärder. Civilministern säger i sitt svar att statens planverk i skrivelse i maj 1971 till landets samtliga byggnadsnämnder påpekat att framför allt de nu berörda olycksfallsriskerna skulle uppmärksammas. Jag tänker i detta sammanhang främst på barnen. Efter den 1 maj 1971 har det hänt många olyckor av detta slag just i fall, där man tydligen inte har vidtagit riktiga säkerhetsåtgärder på byggplatserna. Förutom Vinstaolyckan, som aktualiserats i denna debatt, har det t.ex. förekommit en snarlik drunkningsolycka i Göteborg och strax före jul inträffade en otäck olycka i Nässjö. Inte heller där var arbetsplatsen avstängd, och ett barn som trillade ned på en bräda, fick spikar i ögonen och blev svårt skadat. Skrivelsen har tydligen inte haft någon verkan, åtminstone inte på det sätt som vi tycker att den borde ha haft. Det är gott och väl, att man nu sänder ut en ny skrivelse till byggnadsnämnderna, men jag tror alltså inte att det är tillräckligt. Vi måste dessutom, som herr Johansson sade, försöka skapa en opinion. Jag har ibland ställt mig den frågan — jag reser alltså inte något krav härom — om man inte måste införa uttryckliga och entydiga be stämmelser och om man kanske inte t.o.m. måste tillgripa en tvingande lagstiftning. Frågan om ansvaret är självfallet inte det viktigaste. En olycka borde i stället kunna förebyggas. Jag vill fråga om det är felaktigt, att man begär att en lagstiftning införs, så att arbetsplatser blir väl inhägnade och avstängda för barn.

Fru talman! Vi har redan en sådan lagstiftning, fru Frenkel. Vad fru Frenkel avser är väl att man skulle försöka åstadkomma ytterligare detaljerade bestämmelser om hur skydden skall utformas i de olika situationer som kan förekomma på en arbetsplats. Här tvingas vi ändå konstatera att vi måste låta de ansvariga arbetsledarna bedöma de olika situationer som kan vara för handen på arbetsplatserna. Jag tror inte det skulle vara särskilt lyckat om vi skulle försöka oss på att utarbeta detaljerade normer för varje tänkbart fall och sedan överlåta åt arbetsledarna att tillämpa dessa bestämmelser. Man får ju förutsätta att det finns yrkeskunnigt folk på arbetsplatserna som kan bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga för att den säkerhet skall uppnås som lagen föreskriver att man skall eftersträva. Alla är vi väl överens om angelägenheten av detta, och jag tror det är värdefullt — därvidlag delar jag bägge talarnas uppfattning — att vi fäster opinionens uppmärksamhet på detta, men vi kan konstatera att frågan gäller efterlevnaden av de lagar och förordningar som redan finns. Där ligger ansvaret naturligtvis i första hand på arbetsledaren; sedan är det byggnadsnämndens uppgift att övervaka att han verkligen tar detta ansvar.

Fru talman! Jag sade ju att jag själv ställer mig litet tveksam till en sådan lagstiftning, men jag har den uppfattningen att det nu inte finns några bestämda normer att gå efter. Ibland ser man på arbetsplatserna helt enkelt bara ett anslag: ”Tillträde förbjudet för barn.” Små barn kan inte läsa eller uppfattar inte vad det står. Dessutom är barn nyfikna och går gärna in på arbetsplatsen ändå. Man måste alltså konstatera att det inte räcker med att sätta upp ett sådant anslag. När jag går till riksdagen passerar jag varje dag en arbetsplats, där det står att föräldrarna själva måste ta ansvaret och övervaka, att deras barn inte går in på arbetsplatsen. Där ligger det en massa bräder och allt möjligt farligt skräp. I dagens samhälle kan föräldrarna inte alltid övervaka att barnen inte springer in på arbetsplatser och gör sig illa. På den här arbetsplatsen finns det visserligen inte några farliga gropar, men det finns en mängd materiel som barnen kan skada sig på. Jag undrar om den arbetsplatsen är riktigt utformad enligt de normer som civilministern talar om, eller bör man göra nya.

Fru talman! Naturligtvis är vår gemensamma uppgift att försöka lägga fram konstruktiva förslag som kan rätta till missförhållandena. Jag erkänner utan vidare att det är en svår uppgift, och jag antar att civilministern delar min uppfattning. Men det finns vissa saker, som jag antydde i mitt första anförande, som jag tycker man borde koncentrera sin uppmärksamhet på. Det har under senare år inträffat vissa förändringar som ökat svårigheterna på detta område och skärpt kraven på skyddsföreskrifter. Jag avser exempelvis de stora öppna arbetsplatserna — byggen och andra — som är svåra att ha överblick över. Kontrollkraven ökar, t.ex. för byggnadsnämnderna. Frågan är ju om man inte helt enkelt skulle kräva en kontinuerlig bevakningstjänst, som inte bara tar sikte på att skydda arbetsplatsen och de tillgångar och egendomar som finns där för åverkan, utan även utför ren bevakning så att obehöriga icke kan komma i närheten av det som inte går att direkt göra ofarligt. Det gäller naturligtvis att inskärpa så att det opinionsmässigt blir alldeles klart, vem som har ansvaret. Det är också viktigt. Därjämte har vi den allmänna principiellt riktiga linje som jag tycker att vi bör följa i all planering, att anpassa oss till de svagas förutsättningar. Det gäller inte minst när man skall tillgodose de krav som barnen måste ha rätt att ställa. Det är som fru Frenkel nämnde, att de inte kan läsa och inte uppfatta farorna på samma sätt som äldre. De har inte den erfarenheten, de handlar inte rationellt, de stimuleras av leken till obetänksamhet osv. Då gäller det att inrikta planeringen efter just denna grupp, som har minst möjligheter att klara sig i en konstlad miljö. Detta är en sak som vi borde mera konsekvent tillämpa i all planering, och det tycker jag också gäller under tillblivelseskedet. Ett verkligt dilemma är, att om man gör bestämmelser alltför detaljerade riskerar man att de försvinner så att säga, att de inte uppfattas. Därför trycker jag återigen på att vi måste få ut ansvarsfördelningen så att den i sig kan verka förebyggande, inte så invecklad och krånglig utan klar. Klarhet, tror jag, skulle gynna de syften som vi vill främja — att skydda barnen och allmänheten på byggarbetsplatserna.
Fru talman! Får jag peka på att just förhållandena vid de icke färdiga bostadsområdena, där inflyttning sker så att säga i förväg, var ett av skälen till att planverket förra året sände ut en uppmaning till byggnadsnämnderna. Så vitt jag kan förstå lagstiftningen är ansvarsfördelningen fullständigt klar. När det gäller bindande föreskrifter skall jag bara be att få citera vad som står i planverkets anvisningar : ”Där så erfordras till skydd mot olycksfall stängs arbetsplats av från för allmänheten tillgänglig plats .” Det finns alltså en bindande föreskrift. Om man bara satt upp en skylt ”Obehöriga äga ej tillträde”, har man inte uppfyllt de anspråk som denna bindande föreskrift ställer. Då rör det sig såvitt jag förstår helt enkelt om en efterlevnadsfråga.

Fru talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om jag anser att tillräckliga åtgärder vidtagits för att skydda jugoslaviska medborgare och institutioner i Sverige från följderna av de s.k. Ustasjagruppernas verksamhet. Låt mig först säga att all terroristverksamhet med den likgiltighet för människor och egendom som visas i plötsliga våldsaktioner alltid är svår att bekämpa. Särskilt gäller detta demokratiska samhällssystem som vårt, i vilka individens frioch rättigheter utgör en grundpelare. Det är från denna utgångspunkt vi har att bedöma de åtgärder som vidtagits för att skydda jugoslaviska medborgare och institutioner här. Jag kan försäkra att berörda svenska myndigheter vidtar alla åtgärder som bedömts rimliga för att avvärja angrepp mot jugoslaver och jugoslavisk egendom. Jugoslaviska institutioner bevakas kontinuerligt. Om befarade angrepp mot person anmäls till polisen, erbjuds vederbörande polisskydd. En intensiv spaningsverksamhet bedrivs också för att i förväg få reda på planerade våldsaktioner. Tyvärr har dessa åtgärder inte fullständigt kunnat hindra all terroristverksamhet. Myndigheterna strävar därför efter att intensifiera bekämpandet av denna verksamhet.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Frågan har sin självklara bakgrund. Ustasjagruppernas aktivitet efter ambassadörsmordet har fortsatt med oförminskad styrka och ett nytt attentat har nyligen inträffat. Den kroatiska fascismen har visat nya drag i sitt yttre framträdande. Dels söker den framställa sig i ett skenbart vänsterradikalt ljus för att blanda bort korten. Statsrådet har kanske observerat namnet ”Kroatiska socialistiska befrielserörelsen” och sett de rödmålade inskrifterna på väggarna runt riksdagshuset med vädjan om ”stöd åt det kroatiska FNL”. Dels framträder den kroatiska nationalismen under täckmantel av kulturpolitiska föreningar och sällskapsklubbar. I dessa finns många enskilda Ustasjamän även i ledande ställning. Jag tror tyvärr — jag har sagt det tidigare i kammaren — att en del svenska myndigheter fortfarande inte riktigt förstått vad Ustasja är, hur medlemmarna arbetar, bakom vilka skyltar de döljer sig. Men man underskattar inte bara den kroatiska fascismen. Jag tror tyvärr också, att den politiska attityden mot dessa grupper i många hänseenden grundlades under det kalla kriget. Varje person som före den stora arbetskraftsimporten kom från Jugoslavien fick någon sorts respektabelt sken kring sig som föregiven flykting undan kommunismen. I skydd av detta sken har Ustasja kunnat räkna på en tolerans, som ibland ter sig ganska otrolig. Det är detta de lojala jugoslaverna haft på känn, när de av rädsla inte alltid vågar gå till svensk polis och anmäla även grova och lagstridiga påtryckningsförsök. De svenska myndigheternas benägenhet att avfärda dessa ting som familjebråk och deras senfärdighet när det gäller initiativ för att kartlägga och motverka Ustasjagruppernas olagliga beteende är markant. Det kontrasterar ganska mycket mot den betydligt snävare och negativare rättspraxis som drabbar exempelvis svenska FNL-ungdomar när de söker sälja sitt material på offentlig plats eller — för att ta ett färskt exempel — radikala värnpliktiga, som fullt lagligt uppträder på värnpliktsriksdagen. Det har heller inte undgått någon, att de resurser som stått till buds för att bevaka amerikanska institutioner även mot relativt ofarliga aktioner — av helt annan dimension än Ustasjas terroraktioner — är betydligt större än de som satts in för att skydda jugoslaviska institutioner mot rena väpnade angrepp. På den kanten har ingripandena tyvärr kommit sent, trots upprepade varningar bl.a. här i riksdagen. Skall man få bukt med Ustasjaterrorn kan man inte vänta tills anmälningar kommer in. Man får granska de kroatiska nationalistföreningarna mer aktivt och noggrant, man får samarbeta aktivare med och vinnlägga sig om förtroende hos de lojala jugoslaverna i landet.

Om bättre kontroll Fru talman! Herr Wikner har frågat om jag avser att ta initiativ i syfte på privat importeatt få bättre kontroll på privat importerade fodervaror. rade fodervaror Bestämmelser om tillverkning av och handel med fodermedel finns i fodermedelsförordningen och i kungörelsen om tillämpningen av denna förordning. Vidare har statens jordbruksnämnd meddelat tillämpningsbestämmelser till förordningen och kungörelsen. Enligt dessa bestämmelser får fodermedel som har tillsatts annat specialämne än vitaminer inte föras in i riket, saluhållas eller försäljas utan tillstånd av statens jordbruksnämnd. För att se till att bestämmelserna efterlevs tar nämnden hos tillverkare, importörer och andra handlande prov av varor som är avsedda att försäljas. När det gäller här nämnda fodermedel finns det sålunda bestämmelser som reglerar import och försäljning. Under senare tid har förekomsten av en mögelsvamp, aflatoxin, konstaterats i jordnötter. Det är sålunda ett ämne som inte har tillsatts. För att hindra användning av fodermedel som är bemängda med aflatoxin kontrolleras numera regelmässigt halten av sådan toxin i importerade jordnötsprodukter. Samtliga importörer av jordnötsprodukter för foderändamål och exportländerna har orienterats om kontrollen. Anvisningar har meddelats om högsta godtagbara aflatoxinhalt samt om att fodermedelsblandning inte får hålla mer än viss andel jordnötsmjöl. Enligt undersökningar under senare tid av prover som tagits av oljekraftfoderblandningar har aflatoxinhalten varit mycket låg i de flesta prover och klart under den av myndigheterna angivna övre gränsen i alla prover. Jag vill slutligen meddela att i samband med att det kommande förslaget till lag om hälsooch miljöfarliga varor behandlas i jordbruksdepartementet skall också frågan om en översyn av fodermedelsförordningen prövas.

Fru talman! Jag ber först och främst att få tacka jordbruksministern för svaret som jag tycker är mycket positivt. Det som föranlett mig att ställa den här frågan är framför allt intervjun i TV för någon tid sedan med docent Gerda Nilsson vid lantbrukshögskolan; jag har även haft ett privat samtal med docent Nilsson. Hon har, undersökt Sveriges beredskapslager av jordnötsfoder och hittat rekordhöga halter av ett cancerframkallande mögelgift, aflatoxin, som bildas vid felaktig lagring av jordnötter. Svampgiftet aflatoxin är det kraftigaste cancerframkallande gift som observerats någonstans, säger docent Nilsson enligt referat i Aftonbladet. Detta har kunnat konstateras genom försök på råttor, och det är framför allt levern som angrips men även njurarna, magen och magmunnen. Det finns också risk för att det cancerogena ämnet överförs från djur till människor via livsmedel. Enligt rapporter har man funnit giftet i 11 mjölk. I Danmark har man också hittat det i köttprodukter. Giftet produceras av en svamp som förekommer i tropiska och subtropiska områden som Afrika, Sydöstasien och Sydamerika. Fodervaror från dessa områden är ofta nedsmittade. Det är därför högst angeläget att man närmare undersöker detta jordnötsfoder. Statens jordbruksnämnd är ansvarig för beredskapslagren, och enligt uppgift finns beslut från 1971 om att de statsägda jordnötslagren skall förstöras. Nu frågar jag: Har detta skett? Och hur kontrolleras den införsel av detta fodermedel som företas av enskilda foderhandlare? Enligt jordbruksministern sker här en kontroll. Jag frågar också: Är forskningen tillräcklig på det här området? Cancer är ju en sjukdom som alla människor bävar för, och det har genom TV-intervjuer och tidningsartiklar framförts så skrämmande fakta angående aflatoxin att jag har ansett det viktigt att ställa de här följdfrågorna.
Fru talman! Redan för ett år sedan hade jag tillfälle att meddela kammaren att jordbruksnämnden inte längre har några beredskapslager av jordnötter, detta med hänsyn till svårigheterna att lagra sådana. Det visade sig nämligen att det är under lagringen som aflatoxinet uppträder och ökar. Man har alltså inte längre några beredskapslager av jordnötter som kan vara aflatoxinhaltiga, och det är inte meningen att man skall bygga upp några. Jag kan också meddela att de privata importörerna köper allt mindre av jordnötter. Det kan ha sitt intresse att veta att av mer än 8 miljoner ton fodermedel är 0,5 procent jordnötter. Det är alltså en mycket obetydlig del av det foder vi använder som kan vara aflatoxinbemängt. Då det gäller livsmedel har vi i Sverige, och det är ju det avgörande, mycket lägre tillåtna halter än vad Världshälsoorganisationen medger. Därför har det inte i svenska livsmedel förekommit någon halt av aflatoxin. Det finns alltså för dagen ingen anledning att hysa någon oro på den här punkten, vilket inte innebär att vi skall upphöra med forskning.
Fru talman! Jag är mycket glad över det senaste meddelandet, och jag är även glad över att man följer den här frågan med uppmärksamhet, framför allt då det gäller forskningen, som ju är det väsentligaste på detta område. Tills vidare är jag alltså tillfredsställd.

Fru talman! Herr Lorentzon har frågat om jag ämnar föranstalta om skyndsamma undersökningar rörande riskerna med utsläpp av olja vid användning av större maskiner vid skogsavverkning samti vidta erforderliga åtgärder för att förebygga respektive neutralisera miljöskadliga verkningar på grundvattentäkter o. d. till följd av sådan användning. Undersökningar om oljespill vid skogsavverkning har gjorts vid skogshögskolan. Förslag har nyligen lagts fram för riksdagen om skogsteknisk forskning. I det forskningsprogram som skall genomföras under den närmaste treårsperioden har stor vikt lagts vid skogsbrukets miljövårdsfrågor. Jag utgår från att även frågan om oljespill från skogsmaskiner tas upp i det sammanhanget. Jag vill vidare nämna att vissa länsstyrelser har undersökt förekomsten av oljespill från skogsmaskiner. Domänverket, vissa skogsbolag och skogsbrukets organisationer har utfärdat instruktioner för att minska riskerna för sådant spill. Ingripande mot oljespill i naturen kan ske med stöd av bla. vattenlagen och naturvårdslagen. Om grundvattentäkt hotas kan länsstyrelse eller vattendomstol förklara att visst område skall vara skyddsområde samt meddela särskilda föreskrifter för att hindra vattenförorening. Utsläpp av olja i skogen är enligt naturvårdslagen att betrakta som nedskräpning och kan beivras med stöd av lagen. Det är enligt min mening angeläget att frågan om oljespill i naturen följs med stor uppmärksamhet. Som framgått av mitt svar pågår undersökningar om sådant spill, och möjligheter finns att ingripa när risker för skador föreligger.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det är väl inte så positivt som jag egentligen hade önskat och väntat mig med tanke på vad som i själva verket händer ute i våra skogar. Skogsbolagens omfattande rationaliseringar inom skogsbruket, iramför allt under de senaste tio åren, har tagit sig skilda uttryck, vilkas resultat inte endast inneburit att arbetstillfällen för tiotusentals skogsarbetare försvunnit. Även miljöförstöringen har tagit sig minst sagt oroväckande uttryck. Allt detta har skett med utgångspunkt i att bolagen skall nå de högsta vinsterna. På grund av en omfattande folkopinion såg sig regeringen tvingad att framlägga en proposition gällande förbud att från luften sprida giftet hormoslyr. De omfattande kalhuggningarna är en annan fråga i samband med miljöförstöringen. Även härvidlag har folkopinionen gjort sig gällande. Långt om länge har det tillsatts utredningar, och naturvårdsverket har börjat röra på sig. En fråga som har med miljöförstöringen i skogarna att skaffa men som ännu inte observerats i samma utsträckning som de frågor jag nu nämnt gäller de tydligen omfattande oljeutsläpp som förekommer från de stora skogsmaskinerna. Vissa typer är ytterst miljöfarliga. Till detta slag av maskiner hör en hydraultank, som innehåller 650 liter olja. Vill det sig illa, kan 200 liter olja helt enkelt rinna ut på marken innan föraren upptäcker felet. Felet kan nämligen inträffa vid ett enkelt slangbrott, och dylika slangbrott lär inte vara ovanliga då slangarna utsätts för yttre påverkan. Bland skogsarbetarna råder den uppfattningen att det är stora mängder olja som varje år rinner ut på marken utan att några som helst åtgärder har blivit vidtagna. Frågan fick särskild aktualitet för kort tid sedan, då ordföranden i hälsovårdsnämnden i en Norrlandskommun mottog ett anonymt telefonsamtal om ett dylikt oljeutsläpp i närheten av kommunens vattentäkt. I enlighet med vad som stadgas i 2 kap. 63 § vattenlagen krävdes att skogsbolaget skulle vidta åtgärder mot det oljeutflöde som förekommit och ge garantier mot fortsatt oljespill. Dessa garantier kunde nu inte skogsbolaget lämna, varför man såg sig tvingad att gå med på kommunens krav om att arbetet med den moderna skogsmaskinen skulle inställas. Det synes som om användandet av dylika skogsavverkningsmaskiner inte är i linje med vad som stadgas i vattenlagen, där det talas om menlig inverkan på grundvattentillgång, och skogsbolagen torde vara helt klara över att det är fråga om lagöverträdelser. Sådana oljeutsläpp som det här gäller skadar givetvis grundvattnet. Hur kan det vara möjligt att dylika skogsavverkningsmaskiner får användas på sätt som nu sker? Naturvårdsverkets tystnad hittills när det gäller den miljöförstöring, som dessa oljeutsläpp i naturen medför, är rätt förvånande.
Fru talman! Herr Lorentzon hade frågat mig om jag ansåg att ytterligare forskning borde äga rum, och jag har svarat på den frågan. Jag har berättat för herr Lorentzon vilken forskning som har pågått och vilken forskning man ämnar bedriva på det här området, och jag har också talat om, att det finns bestämmelser utfärdade i syfte att förhindra miljöförstöring genom de här maskinerna. Jag kan emellertid inte gå i god för att inte någon gång bestämmelserna har överskridits och man alltså inte har följt dem. Om bestämmelserna på detta sätt inte har följts skall man vidta de åtgärder som bestämmelserna anger. Och är det nu som herr Lorentzon har sagt, att den här typen av överträdelser förekommer, skall det beivras och rättas till. Sedan är det riktigt att användningen av sådana här maskiner kan vara riskfylld. Det har uppmärksammats, och det skall också ingå som en del i forskningen, att man skall försöka åstadkomma bättre maskiner i det här avseendet. Jag har inte någon annan mening än att detta skall ske. Vi kan inte förbjuda användningen av sådana här maskiner, men vi kan se till att de inte ästadkommer denna miljöförstöring ute i markerna. De uppgifter jag har fått från naturvårdsverket tyder på att omfattningen av detta är mycket begränsad och begränsad till vissa olyckor som kan inträffa. De olyckorna bör bli färre då man får en bättre teknik, och det tror jag snart man kan få för man har uppmärksamheten riktad på saken.
Fru talman! Det är alldeles riktigt som jordbruksministern säger, att det har lämnats en proposition till riksdagen om skogsteknisk forskning. Men den propositionen är ju i stort sett inriktad på att genomföra rationaliseringen i ännu högre grad än hittills med sikte på vinstintressena. Det som i propositionen sägs när det gäller miljön i skogarna är mycket vagt. Propositionen är framför allt inriktad på att få till stånd en ännu mera rationell teknik när det gäller avverkningen av skogen. Detta med de stora moderna skogsmaskinerna har ju pågått länge utan att det har sagts någonting från myndigheternas håll. Vissa länsstyrelser har — det är alldeles riktigt — pekat på saken, och skogsarbetarna har också fäst uppmärksamheten på att dessa skogsmaskiner är konstruerade så, att det kan rinna ut upp till 200 liter olja utan att den som sköter maskinen märker någonting. Det är förvånansvärt att skogsmaskinerna får användas, trots att man vet att det ligger till på det sätt som det i verkligheten gör. Enligt beräkningarna är det så att 1 liter dieselolja gör 1,5 miljoner liter vatten odrickbart, och 1 liter vanlig olja gör 1 miljon liter vatten odrickbart. Vart tar all den olja vägen som spills i skogen från dessa maskiner? Även motorsågarna är en bov i det här dramat. Det beräknas att det åtgår 1,5 liter olja per såg och dag. Denna olja förbränns inte — den kastas i finfördelat skick ut över marken. Räknar man med 20 000 skogsarbetare med motorsåg förbrukar dessa alltså 30 000 liter olja per dag, som kastas ut över markerna. Inte heller i det fallet har man gjort något påpekande hos fabrikanterna och framhållit att de borde tillverka motorsågar som är miljövänliga. Det är självklart att folket ute i skogslänen ställer sig undrande inför de uppenbara missförhållanden som råder på detta område.

Fru talman! Herr Lorentzon målar en alldeles för dyster bild av situationen. För det första kommer den stora kvantiteten oljespill fortfarande från motorsågarna, men man menar att den oljan sprids ut mycket finfördelat över stora områden och den kan därför inte åstadkomma någon nämnvärd miljöförstörelse. Detta hindrar naturligtvis inte att vi skall försöka göra motorsågarna ännu bättre. När det för det andra uppstod sådana missförhållanden i den Norrlandskommun som herr Lorentzon nämnde, så kom man ju där omedelbart överens om att stoppa all avverkning inom området för att inte skada vattentäkterna.

Fru talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag anser det vara från naturoch miljövårdssynpunkt riktigt och försvarligt att SJ spolierar ett rikt — även artrikt — fågelliv genom igenfyllning av dammar inom av SJ disponerade markområden. SJ:s åtgärder av ifrågavarande slag skall givetvis vidtas med beaktande av de bestämmelser som gäller i fråga om miljöoch vattenvård och i förekommande fall efter medgivande av behöriga instanser.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret — som var ungefär lika konturlöst som frågan. Det är emellertid ingen anklagelse mot vare sig statsrådet eller mig själv, ty i riksdagens enkla frågeinstitut får man ju inte fråga rakt på sak om vad man vill veta, utan det skall vara litet kringgående rörelser. Den saken blir nu ändrad i en ny författning, och det är bra. Men det är en annan fråga. Här gällde det Sjölundadammarna i Malmö, som ligger inom SJ:s område. Där finns ett mycket rikt fågelliv med många arter — och många sällsynta arter dessutom, bl.a. den svarthalsade doppingen, som inte lär förekomma på någon annan lokal i landet. De dammarna håller SJ nu på att fylla igen. Sjölundadammarna har tilldragit sig stort intresse, inte bara från ornitologer av facket utan från alla människor som är intresserade av naturen och av djurlivet. De människorna blir dess bättre fler och fler. Att fylla igen dammarna är alltså direkt naturvårdsovänligt — för att nu använda ett milt uttryck. Jag menar givetvis inte att SJ skall bryta mot några bestämmelser, men ingen människa kan heller tvinga SJ att spoliera fågellivet i de dammar det här gäller. Jag tycker med andra ord att statsrådet liksom har vänt på frågeställningen i svaret, när det sägs att SJ skall gå så långt som bestämmelserna medgiver. Jag skulle vilja att SJ hade en marginal till den där yttersta gränsen, alltså att man i naturvårdens intresse skulle kunna verka för att inte komma i kollision med gällande bestämmelser, som så att säga markerar den yttersta gränsen. Min fråga till kommunikationsministern är därför egentligen om han vill verka för att SJ avhåller sig från att agera som naturvårdsmarodör, ty det är faktiskt en sådan verksamhet SJ håller på med vid Sjölundadammarna i Malmö.
Fru talman! Jag hade en känsla av att det just var Sjölundadammarna i Malmö som herr Sjöholm tänkte på, när han framställde sin fråga till mig, och det har därför varit angeläget för mig att gå till handlingarna och se vad som hänt i det specifika fallet. Det ligger så till att ansökan om fortsatt utfyllnad av de s.k. Sjölundadammarna i Malmö ingavs till Söderbygdens vattendomstol av Malmö stad och SJ gemensamt 1968. Staden gjorde det för att man skulle bygga om Västkustvägen, och SJ gjorde det för att man skulle utvidga bangårdsområdet. Vattendomstolen lämnade statens järnvägar och staden tillstånd att utfylla Sjölundadammarna. Staden skulle enligt sitt medgivande på motsatta sidan av Segeån anlägga en fågeldamm som skulle utformas närmare i samråd med naturvårdsverket. Så har alltså ärendet rörande Sjölundadammarna handlagts administrativt. På herr Sjöholms direkta fråga vill jag säga — det tycker jag ligger i mitt korta men på den punkten ändå innehållsrika svar — att SJ:s åtgärder naturligtvis skall vidtas med beaktande av de bestämmelser som gäller för alla i detta samhälle inklusive statens järnvägar.
Fru talman! Jag tackar för detta tillägg till svaret. Det är bra när man kommer in på konkreta frågor; det är ändå de som är avgörande. Nu blir ju saken inte bättre av att det är två marodörer på det här området, alltså även Malmö stad. Det ursäktar inte SJ:s agerande. Jag känner mycket väl till de här områdena, och man har redan fyllt igen den kanske väsentligaste delen av dammarna; nu säger kommunikationsministern att det snart skall byggas en fågeldamm. Men det har ännu inte gjorts. Man håller alltså på att utplåna fågellivet innan man ställer andra lokaler till fåglarnas förfogande, och när de är borta så är de borta. Då kommer denna fågeldamm inte att få någon större betydelse. Det är klart att man har begärt tillstånd; jag har aldrig gjort gällande att SJ bryter mot gällande bestämmelser — det sade jag nyss. Men varför skall man begära sådant tillstånd? Varför kan man inte verka spontant naturvårdande i stället för naturskövlande — det är det frågan gäller.
Fru talman! Jag tycker herr Sjöholms uttryck ”marodörer” är litet starkt i det här sammanhanget. SJ och Malmö stad har ju i vederbörlig ordning sökt tillstånd hos vattendomstolen i detta ärende. Vattendomstolen har haft möjlighet att säga ja eller att säga nej. I det här fallet har den sagt ja, och då menar jag att det knappast för den historiska forskningen skall vara möjligt att utnämna statens järnvägar, och inte heller Malmö stad, till marodör när det gäller just den här frågan.

Fru talman! Fröken Bergström har frågat mig om det förekommer att körkortsindragning på grund av sjukdom sker så sent som ett helt år efter utskrivning från mentalsjukhus samt utan förvarning och om jag i så fall är beredd att medverka till ändring av de regler beträffande körkortsindragning som möjliggör ett sådant förfarande. Fråga om återkallelse av körkort prövas av vederbörande länsrätt. Enligt huvudregeln skall handlingarna i målet tillställas körkortsinnehavaren, innan länsrätten fattar sitt beslut. Den tid som står till buds för förberedande av svar på en enkel fråga medger inte någon undersökning om hur snabbt länsrätternas beslut fattas. Det ligger emellertid i sakens natur att länsrätternas avgöranden både av trafiksäkerhetsskäl och av hänsyn till den enskilde bör träffas snarast möjligt, och jag har inte anledning anta annat än att denna princip beaktas. Ibland krävs dock en utredning som kan fördröja handläggningen, t.ex. genom att yttrande måste inhämtas från olika myndigheter. Så kan givetvis vara fallet när det gäller att bedöma en sjukdoms betydelse i körkortshänseende. Såvitt jag har mig bekant är förhållandena inte sådana att det är möjligt att ändra handläggningsreglerna på denna punkt. Jag vill emellertid i sammanhanget erinra om att trafikmålskommittén har till uppgift att bl.a. se över bestämmelserna om indragning av körkort.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, som man väl kan säga innehöll en redovisning av vissa av de regler som finns i vägtrafikförordningen men som ändå inte var speciellt upplysande. Det kan tänkas att det beror på att min fråga var riktad till socialministern men att det blivit kommunikationsministern som fått ta hand om den. Det kan ju innebära att den besvarats på ett annat plan än jag räknat med. Orsaken till min fråga var ett fall som redovisats i pressen, där en person som varit intagen på mentalsjukhus hade fått köra bil under den tid han vistades på sjukhuset vid de tillfällen då han hade haft permission därifrån. Då var det aldrig fråga om indragning av körkortet utan först ett år efter vistelsen på sjukhuset och då han hade inrättat sitt liv för att kunna sköta ett arbete, där han var helt beroende av bilkörning. Att jag ställde en fråga till socialministern hängde samman med att jag räknade med att det kunde vara någonting på sjukvårdssidan som gör att det tar så pass lång tid, innan ett ärende av denna typ kommer upp, vilket måste betraktas som felaktigt. Socialstyrelsen har faktiskt vissa föreskrifter om anmälningsplikt till länsläkare när det gäller personer där risk föreligger att de på grund av sjukdom eller annan skada inte längre kan föra bil tillräckligt säkert. Jag tror alltså inte att problemet i och för sig ligger på länsstyrelsens och länsrättens handläggning av det. Det finns också föreskrifter om att handläggningen skall ske skyndsamt, och jag har ingen anledning anta att det inte görs. Jag hoppas att man i den utredning som kommer verkligen försöker penetrera problemet hur detta handläggs på läkarsidan.
Fru talman! Jag tror inte att svaret skulle ha kunnat bli något annorlunda om det hade varit socialministern, till vilken fröken Bergström ställt frågan, som lämnat det. I fråga om körkortsindragning där sjukdom finns med i bilden går det till så att ärendet remitteras från departementet — i detta fall mitt — till socialstyrelsen för yttrande. Då anser jag att svaret inte kunnat bli annorlunda. Jag har, fru talman, inte möjlighet och skall inte heller gå in på en diskussion om handläggningen av ett visst körkortsärende, men låt mig säga rent generellt att om det förekommit att någon myndighet gjort sig skyldig till försummelse, får det bedömas i annan ordning. Bl. a. har justitieombudsmannen till uppgift att övervaka hur myndigheterna fullgör sina uppgifter.

Fru talman! Kanhända att det ändå finns anledning att fästa socialministerns uppmärksamhet på denna fråga. Jag har nämligen här en artikel ur Läkartidningen från 1971, nr 16, där det talas om personer som fått körkort indragna på grund av sjukdom. Kroppssjukdom gällde det där i första hand, men man påpekar att det ibland händer att läkare som fått hand om en patient, där sådan anmälningsskyldighet förelegat, dröjt med denna anmälan, så att den kommit sent till socialstyrelsen. Det kan innebära att den körkortsindragning som blir följden av anmälan inte kommer då ett sjukdomstillstånd är mest akut utan långt senare då patienten kanske håller på att tillfriskna eller är frisk. Då kommer indragningen som ett väldigt bakslag för vederbörande. I ett cirkulär från medicinalstyrelsen finns det besked om anmälningsskyldighet som jag nämnde tidigare. Det står faktiskt litet vagt uttryckt att anmälan bör göras till vederbörande länsläkare och att det är särskilt angeläget om det gäller trafikkort. Därför menar jag att det är viktigt att denna fråga tas upp. Det gäller inte att diskutera ett enskilt fall, även om jag ställde min fråga just med hänsyn till det enskilda fall som medförde att jag fick uppmärksamheten riktad mot detta problem.
Fru talman! Det senaste inlägget bekräftar vad jag nysss sade. Om sådana fall inträffar som fröken Bergström här har omnämnt, är det givetvis fråga om en felaktig handläggning och ingenting annat. Det gäller då inte bedömningen av en sjukdoms inverkan på innehavet av körkort. Den rent formella handläggningen skall prövas i den ordning som är stadgad för detta.

Fru talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat om jag avser att vidtaga åtgärder i syfte att åstadkomma en rättvisare prispolitik på Linjeflygs inrikeslinjer. Jag förstår det så att herr Nilsson med sin fråga syftar på det samband som råder mellan flygpriset och flygresans längd. Denna fråga har diskuterats förut och senast här i riksdagen för cirka två månader sedan vid mitt svar på en enkel fråga av herr Dahlberg. Jag får därför upprepa vad jag vid detta tillfälle framhöll i mitt svar, nämligen att flygtaxorna i grunden har en degressiv utformning, vilket innebär att enhetspriset, dvs. priset per kilometer, sjunker med stigande avstånd. Den prishöjning som genomfördes den 7 februari i år innebar en ytterligare markering av taxans degressiva utformning genom att höjningen utformades som ett fast kronpåslag per biljett oberoende av flygsträckans längd. Inom Linjeflyg bedrivs ett utredningsarbete som syftar till en förhållandevis genomgripande revision av taxesystemet. Resultatet av detta utredningsarbete, som är mycket omfattande, väntas framkomma under hösten detta år. Det är min förhoppning att man under detta arbete skall finna det möjligt att komma fram till ett taxesystem, som med tillgodoseende av de företagsekonomiska kraven kan på ett mera långtgående sätt än för närvarande tillgodose önskemålen om mera utjämnade flygpriser. I avvaktan på resultatet av detta arbete avser jag för min del inte att vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga. Jag har haft en del uppgifter om flygpriserna liggande, men de blev aktuella i samband med att jag läste om att SJ kanske skulle höja priserna och att alla resor skulle bli dyrare. Utformningen av sambandet mellan flygpriser och flygresans längd är underligt. Jag skall jämföra två orter med ungefär samma flygavstånd till rikets huvudstad. Avståndet från Malmö till Bromma flygvägen är 524 km. En enkel flygresa kostar 168 kronor. Avståndet från Umeå till Bromma är 539 km. Priset för en enkel flygresa är 200 kronor. Det är 15 km längre till Umeå, men en enkel flygresa kostar 32 kronor mera. Kilometerpriset för en resa till Umeå är alltså avsevärt högre. En slutmil till Norrland kostar fantastiskt mycket. Ändå råder goda landningsförhållanden i Umeå. Dimma är sällsynt och landningsfrekvensen är nästan 100 procent. Det borde förbilliga. Är det verkligen sant att kilometerpriset sjunker med stigande avstånd eller subventionerar Norrland inrikestrafiken till metropolerna i landets södra delar? Det talas om ett fast kronpåslag oberoende av flygsträckans längd vid den senaste prishöjningen. Jag påstår att Sverige är delat i två zoner då det gäller taxepolitiken. En resande som flyger från Karlstad till Visby via Bromma tur och retur får nu betala ett pristillägg på 12 kronor i vardera riktningen. Han betalar alltså 2 gånger 12 kronor, dvs. 24 kronor plus det ordinarie priset. När en resande exempelvis flyger från Umeå via Bromma till Jönköping eller Malmö får han på turoch returbiljetten ett pristillägg efter senaste höjning med 4 gånger 12 kronor, alltså 48 kronor. Vi har svårt att uppfatta att detta stämmer med vad som står i svaret och att det är rättvisa. Vi tycker att varje zon borde bära sina egna kostnader. Man talar om stimulans för Norrland, men det här är inte stimulerande. Vem vill lägga verksamhet dit, när det är så dyrt att resa? Jag tycker att just söderut, där det finns snabba och fina järnvägar, skulle det vara mindre noga om priserna på flyget var låga. Eller är det kanske därför att man reser så fint till Malmö med snälltåg, en kort direktsträcka — Norrlandslinjen är krokigare — som vi får betala mera? Jag litar på Bengt Norling, han sitter också på Norrlandsbänken, och jag uppfattar det som står i slutet av svaret som att en utredning pågår. Jag hoppas bara att den inte resulterar i att det blir samma konstiga kilometerpris i fortsättningen också.
Fru talman! Jag skall inte inom ramen för den tid vi har, herr Nilsson i Agnäs och jag, vid en diskussion om en enkel fråga gå in i någon djupare analys av kilometerpriser och flygpriser i olika relationer. Det varken hinner jag eller har någon möjlighet på annat sätt att göra. Jag tycker att de exempel som herr Nilsson i Agnäs här har nämnt inte behöver diskuteras. Alla siffror är säkert fakta, och jag tycker att det i och för sig belyser behovet av det som jag talar om i slutet av mitt svar, en genomgripande revision av hela taxesystemet. Men Linjeflyg har nu utlovat en sådan. Jag säger att det är ett mycket omfattande arbete. Jag hoppas att herr Nilsson har förståelse för det också. Men när utredningsresultatet föreligger — jag hoppas att det skall föreligga under hösten — kanske vi kan ta upp den här diskussionen utifrån litet andra utgångspunkter än vi kan göra just i dag.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag betraktar faktiskt Bengt Norling som en vän — och som en vän av Norrland — och jag tror att från hans sida är det inget hinder. Det är bara det att jag är litet rädd för den här utredningen. Det har visat sig förut att det ofta har gått snett då det gäller förhållandet mellan olika regioner i Sverige. Jag skall med hänsyn till tiden inte heller ta upp siffror som jag har från annat håll som visar att folk misstänker att t.ex. linjerna till Umeå, Luleå och Kiruna får bära en del kostnader på annat håll. Men jag skall undersöka det, och vi får kanske anledning att återkomma senare. Än en gång tack för svaret.

Fru talman! Den fråga vi nu behandlar är inte ny utan den har diskuterats under många år. En del människor anser att den har ringa betydelse. Jag vill då bara nämna att det i vårt land är ca 275 000 personer som varje år löser jaktkort. Om man då räknar även med deras familjer och andra indirekt berörda torde de som är berörda av jakten uppgå till över en miljon människor. Frågan är som jag sade gammal, och utskottet har på sedvanligt sätt kommit med en enligt min mening dålig argumentering för sitt avstyrkande. Utskottet säger att statsmakterna åren 1938 och 1951 anförtrott Svenska jägareförbundet att handha jakten i vårt land. Detta har egentligen ingenting med det begärda anslaget att göra; vi begär pengar för vår verksamhet. Utskottet säger att ett tillstyrkande skulle leda till administrativ oklarhet. När jag satt i utskottet frågade jag vad detta betydde och fick till svar att jag kunde ställa denna fråga i kammaren. Det har jag nu gjort Nr 62 och vill ha ett svar av utskottets ärade talesman. Vad betyder uttrycket Torsdagen den ”administrativ oklarhet”? 20 april 1972 Utskottet framhåller vidare att det skulle bli fråga om ökade —LL administrationskostnader för jaktvården. Det kan väl inte vara betungan = Å”Slag ur jaktvårds de att överlämna 200 000 kronor, och det kan därför inte gärna vara det fonden till Jägarnas som avses. Vårt förbund har faktiskt samma uppgift som Svensk: riksförbund-Landsbygdens jägare jägareförbundet: det vill främja en god jakt och viltvård samt sprid: upplysning. Utskottet framhåller att jaktmarksutredningen kommer att pröva bl.a. frågor rörande jaktvårdsfonden. Jag har talat med dem som sitter med i jaktmarksutredningen och fått till svar att denna alls inte kommer att ta upp problem, som sammanhänger med fördelningen av jaktvårdsfondens medel — pengar som alla jägare är med om att betala in. Många har frågat mig om varför vi har två jägarförbund. Jag skall helt kort beröra detta. År 1938 förbereddes en ny jaktlag av en då utsedd utredning. När denna utredning började presentera sitt material, framfördes häftiga angrepp mot utredningens förslag. Motståndet kom framför allt från mindre markägare och marklösa jägare, eftersom de ansåg, att deras jakträtt blev beskuren. Några jägare i Stockholm sammankallade då kolleger till ett stort möte, och vid detta sammanträde bildades Jägarnas riksförbund. Detta tog till sin uppgift att framför allt tillvarata de mindre markägarnas och de marklösa jägarnas intressen. Förslaget till 1938 års jaktlag kom på grund av dessa jägares hårda kritik och bildandet av Jägarnas riksförbund att modifieras på många punkter. Sedan dess har förbundet ohämmat arbetat för att bevaka medlemmarnas intressen, och det är lätt att räkna ut vilka som skulle ha fått jaga i dag, om Svenska jägareförbundet ensamt fått bestämma. Tack vare Jägarnas riksförbund och kritiken från detta håll har Svenska jägareförbundet undan för undan fått ändra sin tidigare inställning till jakten. Jägarnas riksförbund har nu sammanslagits med Landsbygdens jägare till ett förbund. När denna sammanslagning ägde rum hade Jägarnas riksförbund ca 6 000 medlemmar. Nu är medlemsantalet över 14 000 och befinner sig i stigande. Detta bevisar väl att förbundet har en uppgift att fylla i vårt samhälle. Det jägarförbund jag tillhör vill framför allt organisera jägarna i en opolitisk organisation. Det vill åstadkomma större rättvisa i jakträttsliga hänseenden och främja en demokratisk utveckling på jaktområdet. Vi vill att kronans och bolagens marker, som tillsammans upptar en stor del av landets skogsareal, i större utsträckning än nu öppnas för de inte markägande jägarna, småbrukarna och jordbruksarrendatorerna. Vi vill främja humana jaktmetoder och fostra jägarna till förståelse och ansvar för viltet och naturvården, med uppmärksamhet följa utvecklingen i fråga om den intensiva skogsvårdens verkningar på viltet och följa den vetenskapliga forskningen samt verka för åtgärder mot massdöd bland djur på grund av utspridning av gifter och andra föroreningar. Vi vill eftersträva en decentralisering av beslutanderätten i jaktfrågor 23 samt verka för ett lokalt inflytande på beslut om jakttider, fridlysning och viltvård i syfte att stärka det lokala ansvaret för jaktoch viltvård. Vi vill verka för att jaktvårdskonsulenter och jaktvårdare får ett anställningsförhållande som frigör dem från föreningsoch organisationsbildningar, så att de kan ägna sig åt jaktoch viltvårdsarbete med möjlighet att betjäna samtliga jägare. Vi vill också ha en väsentligt ökad upplysning och vi vill ha till stånd övningsskytte på jaktstigar och jaktskyttebanor, vilket ger jägarna mer självansvar och omdöme än vad en utökning av svårtolkade lagar och förordningar kan ge. Vi bedriver också kursverksamhet på Karl-Ersgården utanför Hällefors, och jag kan nämna att jag själv deltagit i en tredagarskurs där, varvid vi behandlade bl.a. jaktoch viltvård, jaktlagen samt jaktförordningen och dess tillämpning. Vi bedriver således kursverksamhet i samma syfte som Svenska jägareförbundet på sin kursgård Öster-Malma. Jag vill också nämna något rörande just anslaget. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare fungerar även — i likhet med Svenska jägareförbundet — som remissorgan i jaktfrågor hos olika myndigheter. Vi vet att alla jägare är ålagda att betala en särskild jaktvårdsavgift, som skall användas för jaktvårdsarbete i landet. Sådan verksamhet bedrivs i betydande omfattning av Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Påståendet att jaktvårdsfondens medel endast skall få disponeras av Svenska jägareförbundet är felaktigt. Naturskyddsföreningen får varje år anslag från jaktvårdsfonden. Inget principiellt hinder föreligger för att Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare skall få anslag från jaktvårdsfonden. Därom säger lagen att av influtna jaktvårdsavgifter skall bildas en fond som efter Konungens bestämmande skall användas till främjande av jaktvården inom riket. För sådant ändamål skall också användas övriga medel enligt vad som stadgas i jaktlagens 26 § 3 mom. Det är dessa bestämmelser vi stöder oss på. Jaktvårdsfonden tillföres årligen ca 8 miljoner kronor genom de avgifter som landets samtliga jägare tvingas betala för att få jaga på sina egna jaktmarker. De aktiva medlemmarna i Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare erlägger också denna jaktvårdsavgift, och under år 1971 betalade vi 281 226 kronor till jaktvårdsfonden. De pengar som vi begär — 200 000 kronor — finns således redan och påverkar inte statsbudgeten. De finns redan fonderade. Det finns i dag enligt uppgifter ca 1 900 000 kronor odisponerade i jaktvårdsfonden. Av detta begär vi som sagt 200 000 i anslag. Därför kommer det anslag som vi begär inte att inkräkta på Svenska jägareförbundets anslag. Frågan rör endast en rättvisare och för jaktvården i landet uppenbart allmännyttig fördelning och användning av jägarnas egna pengar. Något som helst ställningstagande i några direkta jaktfrågor är icke förenat med detta spörsmål. När det är fråga om jaktvårdsfonden och dess användning är det jägarnas, alltså våra egna pengar som vi begär. Vi vill också erinra om att fri åsiktsbildning och yttrandefrihet i det svenska samhället av ålder har ansetts så betydelsefull att reglerna är inskrivna i själva grundlagen. Frågan om anslag till Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare är således en ren rättvisefråga som ej på något vis är Nr 62 partiskiljande. Vi har tagit reda på att vi vid 1971 års röstning fick stöd Torsdagen den av enskilda riksdagsledamöter från samtliga fem partier. 20 april 1972 Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare är ej ute efter att i onödan — splittra jägarna. Verkliga förhållandet är i stället att Jägarnas riksför = Å"Slag a RE bund-Landsbygdens jägare har föreslagit Svenska jägareförbundet att fonden till Jägarnas gemensamt söka få till stånd någon form av samarbete för att på detta riksförbund-Landsbygdens jägare sätt nå bättre resultat till gagn för såväl jägarna som viltvården. Jag kan inom parentes nämna att det var faktiskt jag som tog upp den här frågan första gången. Den kom icke från Svenska jägareförbundet, utan det var Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare som genom mig föreslog att vi skulle ha ett resonemang. Tyvärr har dock Svenska jägareförbundet visat klar ovilja att i samförstånd söka nå acceptabla lösningar på en rad viktiga jaktoch viltvårdsfrågor. I dagens samhälle talar alla partier om rättvisa och jämlikhet. Varför får inte detta gälla i den här frågan, som vi anser så viktig? Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen. Jag kommer också att begära votering och rösträkning.

Fru talman! Jag skall inte med många ord förlänga debatten i detta ärende, och det finns bärande motiveringar för det. Vi har som herr Wikner mycket riktigt påpekade haft denna fråga på dagordningen under en följd av år. Senast i fjol hade vi en ganska lång debatt. Enda skillnaden i år är att herr Wikner har prutat på sitt anslagsyrkande. Då begärde han 250 000 kronor. Denna gång är han nere i 200 000. Håll på så några år så kommer vi kanske tillsammans ändå! Vad jag anförde i fjol gäller även i år. När vi nu under alla år har diskuterat den här frågan är det ganska egendomligt att det inte har kunnat gå upp för herr Wikner och hans meningsfränder att genom de beslut som fattades vid 1938 och 1951 års riksdagar har Svenska jägareförbundet anförtrotts ledningen av viltvårdsarbetet i detta land. Så länge som detta beslut gäller bör vi också rätta oss efter det. Det är mig personligen likgiltigt om namnet på förbundet är Svenska jägareförbundet eller Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare, men varför skall man splittra upp verksamheten på två förbund? Nog vore det väl bättre om i så fall Jägarnas riksförbund anslöt sig till Svenska jägareförbundet, om det ändå är så som herr Wikner säger att de bedriver precis samma verksamhet. Det är också egendomligt att herr Wikner dels kritiserar Svenska jägareförbundet åt vilket, som jag nyss nämnde, riksdagen uppdragit att handha denna verksamhet, dels i nästa andetag talar för att det skall anslå medel till ett annat förbund. Jag skulle nästan vid detta tillfälle — med ungefär samma ord som herr Hermansson i vpk en gång riktade till sina egna partimedlemmar — vilja säga: Någon jädrans ordning får det väl ändå vara! Var skulle man hamna om t.ex. medlemmar i LO inte godkände LO:s stadgar utan gjorde en utbrytning och sedan kom tillbaka med en begäran 25 om anslag för sin verksamhet för att få hjälp med att bekämpa den gamla organisationen? Det är ju precis samma ordning som herr Wikner nu talar för. Jag menar att vi får lov att följa den nuvarande ordningen så länge den gäller. Det har tillsatts en jaktmarksutredning, och det har förutskickats att den kanske kommer att lämna ett förslag innevarande år. Det kan också hända att det dröjer till nästa år. Vi får se vilket resultat den kommer fram till, och intill dess får vi arbeta efter det system vi har. Herr Wikner anförde en rad andra synpunkter i anslutning till en skrivelse, som han eller hans organisation såvitt jag förstår låtit sända till samtliga ledamöter av riksdagen. Jag skall inte gå närmare in på den, men jag vill säga att det påstående herr Wikner gör — att Landsbygdens jägare ej är ute efter att i onödan splittra jägarna och ställa till oreda, utan att det verkliga förhållandet i stället är att Svenska jägareförbundet har vägrat samarbete — är en ren lögn. Jag ber, fru talman, med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag kommer inte att använda en så billig argumentering och sådana fraser som vi just hört prov på. Jag tycker att vi för en gångs skull skall föra en seriös debatt och undvika sådana inslag. Jag har ju sagt att vi har samma uppfattning som Svenska jägareförbundet då det gäller viltoch jaktvården. Vi arbetar för samma ändamål. Skillnaden är emellertid att våra stadgar inte stämmer överens med Svenska jägareförbundets stadgar. Jaktutredningens förslag år 1949 till utformning av jaktvården innebar som bekant en väsentlig skärpning av förhållandena för de mindre markägarna och de marklösa, och det var detta vi arbetade emot. Vi har mycket stora olikheter i uppfattningen om vem som skall ha rätt att jaga, och det är det som är den stora skiljande frågan mellan oss. Vidare säger herr Mossberger att vi kanske kommer att pruta ytterligare på våra anspråk så att man kanske till slut inte kommer att behöva lämna något anslag till oss. Är det dit herr Mossberger vill att vi skall komma? Med de argumenten får vi nog hålla på med de här diskussionerna ganska länge. 1938 och 1951 års riksdagsbeslut har, som jag sade tidigare, ingenting med anslaget att göra — Svenska jägareförbundet får ju 6 miljoner kronor att använda för sin verksamhet. Vi har heller inte påstått att förbundet inte skall få fortsätta med uppdraget att utöva ledning av jaktvårdsarbetet i landet. Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare bör emellertid också få pengar ur jaktvårdsfonden, eftersom vårt förbund i viss mån bedriver samma verksamhet som Svenska jägareförbundet och vi även själva satsar pengar och betalar avgifter, även om vi skiljer oss åt i övrigt när det gäller jakten. De förhållanden som nu råder är felaktiga då det gäller anslagsfördelningen. Sedan anser herr Mossberger, med stöd av den skrivelse som har utsänts till riksdagens ledamöter, att jag far med lögn. Det är hårda ord. Jag tycker herr Mossberger bör akta sig för att påstå det — jag har varken författat skrivelsen eller haft någonting med den att göra. Jag far inte med lögn, och jag vill inte fara med lögn, utan jag vill, som herr Hansson i Skegrie sade för en tid sedan om den franska vittneseden, att man skall tala sanning och säga hela sanningen över huvud taget.
Fru talman! Det är inte jag som har prutat på herr Wikners begäran, utan det är han själv som har prutat ner anspråket till 200 000 kronor detta år. Vad som står i skrivelsen och om herr Wikner har skrivit den eller inte känner jag inte till, men det var han som åberopade den. Jag står för vad jag har sagt, nämligen att det är felaktigt att påstå att det är Svenska jägareförbundet som har avvisat samarbetet.

Fru talman! De människor här i landet som sysslar med jaktfrågor och viltvård är ganska få; det kan möjligen röra sig om 4 procent av svenska folket. Jag tycker därför det är synd att vi skall såväl i offentligt sammanhang som ute i provinserna träta om vilken organisation som är till största nytta för jakten och viltvården. När vi är så få tycker jag — med all rätt dessutom — att vi borde kunna vara Överens om att vi inte behöver ha två organisationer; det medför ett dubbelarbete som vi fåtaliga människor faktiskt inte har råd med. Därmed har jag också antytt att jag tycker att ett anslag till den jägarorganisation som herr Wikner talar för inte har särskilt stort berättigande. Jag fäste mig vid och jag tror att det i huvudsak är riktiga synpunkter som redovisades då herr Wikner drog hela katalogen över de höga ambitioner som hans jägarorganisation har. Jag kanske inte var tillräckligt uppmärksam, men jag reagerade faktiskt inte för någonting av det han läste upp. Jag tror att man också i Svenska jägareförbundet i huvudsak är beredd att arbeta för dessa saker och redan nu arbetar för dem. Skulle vi inte, herr Wikner, kunna göra en hederlig ansträngning för att söka komma till rätta med det som är ett organisationsproblem, och inte låta det bli så som någon äldre ledamot i kammaren sade till mig i går. Jag blir så arg när jägardebatterna kommer upp, sade ledamoten, så då går jag och stänger in mig någonstans, för de är det ledaste vi har på hela året! Är det på det sättet, herr Wikner? Jag har ju inget gammalt förflutet i jägardebatterna här, men om jägardebatterna har varit så tråkiga att människor uppfattar dem som ledsamma och om de inte ger någonting nytt från år till annat, skulle vi kanske kunna lösa problemet genom att i stället ägna oss åt jaktvårdsfrågor och viltvårdsfrågor ute i landet och göra det gemensamt. Jag fäste mig också vid några punkter i skrivelsen som vi hade fått från Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Jag skall inte ägna mig åt många av dem. Men i den tredje punkten talas det om att jaktvårdsfonden årligen tillförs ca 8 miljoner kronor genom de avgifter som landets samtliga jägare tvingas betala för att få jaga på egna jaktmarker, osv. Formuleringen ”tvingas betala” skulle möjligen kunna betyda att ni tycker att vi inte skall ha någon jaktvårdsfond. Är det på det sättet? När man använder det skrivsättet och ställer sig så kritisk till fonden borde man kanske inte begära att få hämta pengar ur den. I den sista punkten som herr Mossberger också berörde säger man att man inte är ute efter att i onödan splittra jägarna. Varför den reservationen, herr Wikner? Om ni tycker att det finns skäl för att splittra så vill ni göra det. Dess värre, fru talman, är det på det sättet att debatten ute i landet då man besöker möten som arrangeras av Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare är sådan att man ifrågasätter om inte mycket kraft ödslas just på att bekämpa Svenska jägarförbundet. Jag vill till slut helt kort säga att en inflytelserik och kampglad agitator från ert förbund i ett av de anföranden jag lyssnat till sammanfattade sitt tal med att säga att ”vår huvuduppgift är att bekämpa Svenska jägarförbundet som vill ta jakträtten från bönderna”. Det sade han i Sjuhärad, men det var en mycket illa vald plats. Vi har inga andra människor än bondejordbrukare, och nästan alla är medlemmar av Svenska jägarförbundet. Vi har inga storfräsare i fråga om marker där nere. Har man den ambitionen och uttalar den så klart och otvetydigt, då vill jag med risk för att det är en överdrift ändå påstå att det närmast kan liknas vid hets mot folkgrupp, och sådant får man nog bedriva av ideella skäl men i vart fall inte med allmänna medel. Därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.